Fru talman! Tack ministern för svaret! Faktum är att det går väldigt bra för många ungdomar i Sverige, men det finns en grupp ungdomar som det inte går så bra för. Ungdomsstyrelsen har kartlagt ungdomar som varken arbetar eller studerar. På deras rikskonferens fick vi veta hur siffrorna ser ut och att den här gruppen de facto växer. Sedan 2007, då det var 85 000 ungdomar som varken arbetade eller studerade, hade antalet till 2009 vuxit till 127 000 ungdomar. Arbetsförmedlingen har också på ett väldigt pedagogiskt sätt beskrivit det här. Där kan man verkligen se att ungdomarna är utanför, som regeringen brukar säga. Den här gruppen har varit bestående, säger forskarna också. Det handlar om mellan 7 och 10 procent, och det har regeringen vetat en längre tid. Problemet är strukturellt. Jag menar att Sverige inte har råd att låta de här ungdomarna stå utanför och blunda för dem. Alla ungdomar förtjänar att få sina drömmar förverkligade och få nya livschanser. Jag menar att regeringen inte gör tillräckligt. När ministern säger att det går i rätt riktning menar jag att hon stoppar huvudet i sanden. Visst är det en hel del som regeringen gör, men frågan är om de insatserna hjälper, eller skrapar vi bara på ytan? Jag har läst regeringens proposition och även fått hjälp av riksdagens utredningstjänst. Man säger att aktivitetsgraden är låg enligt IFAU. Det finns inte någon långsiktig effekt av deltagandet i jobbgarantin. Regeringen skriver att 9 000 ungdomar gick från ungdomsgarantin till utvecklingsgarantin. Här är siffran nu 11 000, säger Arbetsförmedlingen. När det gäller folkhögskolesatsningen på tre månader har bara hälften av platserna tillsatts. Högre studiemedel har bara lett till att 717 unga har påbörjat utbildning, där regeringen hade räknat med 2 000 under helåret. Nystartsjobb, som det pratas om, har 7 100 ungdomar fått 2010. Sänkt arbetsgivaravgift - någon utvärdering har vi inte sett än. Hur träffsäkert är det? Alla de här ungdomarna lever ju på någon form av bidrag. Försörjningsstödet bland 18-19-åringar är 8 procent. Försörjningsstödet bland 20-24-åringar är 10 procent. Aktivitetsersättningarna har gått upp. Jag vet inte om det handlar om 28 000 eller 30 000 ungdomar. Det är lite olika siffror beroende på var man tittar. Så här kan det inte fortsätta. Vi har en stor grupp som befinner sig utanför och som dessutom växer för varje år. Sedan pratar ministern om några tusen platser här och där. Många av de här ungdomarna är väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Många behöver en förstärkt insats. Det är just därför jag ställer den här frågan till ministern. Nu läser jag i tidningen i dag att Arbetsförmedlingen ska börja profilera, men de här ungdomarna finns där ute. Vi behöver inte söka efter dem. Frågan är vad vi gör åt dem. Klarar Arbetsförmedlingen att ta hand om de här ungdomarna själv? Jag menar att de inte gör det. Jag menar att vi behöver andra former av insatser.

Fru talman! Det finns många stora utmaningar på arbetsmarknaden, inte minst bland unga. Arbetslösheten bland unga är ingen ny företeelse. Oavsett konjunkturläge har många unga fått betala ett högt pris genom att stå utanför. Alltför höga trösklar för unga tjejer och killar hindrar dem från att få ett eget jobb med egen inkomst och en möjlighet att förverkliga egna drömmar. Sådana trösklar måste vi arbeta för att få bort. Samtidigt har vi framöver stora utmaningar. Det är stora pensionsavgångar, och efterfrågan på arbetskraft kommer att öka. Färre ska försörja fler, samtidigt som ett stort generationsskifte äger rum på arbetsmarknaden. Fru talman! Att fler unga ska få ett jobb är en av våra mest angelägna frågor. Vi ser problemet, att problemet har funnits länge och de stora utmaningarna att få fler unga till arbete. Här gäller det att ta ansvar. Orsakerna till en hög ungdomsarbetslöshet är många. Det finns inte en lösning på problemet. Hade jag haft det trollspöet hade jag gärna använt det. En svag utbildningsbakgrund är gemensamt för många av dem som har svårast att snabbt få ett arbete. Det gäller till exempel ungdomar som inte har några betyg från grundskola eller gymnasieskola. Skolan är helt avgörande för många ungas start i livet och möjlighet till jobb. För de ungdomar som inte har basen i utbildningen med sig finns möjligheten att läsa upp slutbetyg från grundskola och gymnasieskola på folkhögskola. Folkhögskolesatsningen fortsätter 2012 och 2013. Men, som sagt, vi är inte nöjda, och mer behöver göras. Jag nämnde tidigare i mitt anförande att vi satsar drygt 8 miljarder kronor på en aktiv arbetsmarknadspolitik, på utbildning, praktik och fler handläggare under de närmaste åren. Jag har nämnt några åtgärder i syfte att reparera situationen och få fler i arbete. De ska ses tillsammans med satsningar som görs i dag på den nya gymnasieskolan, lärlingsutbildningar, kommande lärlingsprovanställningar och halvering av arbetsgivaravgiften för unga, sänkt restaurangmoms, RUT och ROT. Jag läste senast i dag, och har pratat med arbetsmarknadsministern, att regeringen i morgon fattar beslut om tidiga programinsatser för vissa unga. Det är ett steg i rätt riktning. Vi är inte nöjda. Vi behöver göra mer för att fler unga ska komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver sänka trösklarna för unga. Det är en viktig fråga som ställs av Esabelle om samverkan. Med detta vill jag önska god jul och gott nytt år till fru talmannen och samtliga i kammaren.
Fru talman! Tack för interpellationen! Jag är glad att Miljöpartiet delar regeringens uppfattning om betydelsen av satsningar på utbildning och skola till de ungdomar som inte har klarat av skolan eller där skolan inte har mött dem som individer så att de har kunnat slutföra den. Skolan är absolut avgörande. Men ett bekymmer finns, nämligen att när man nämner skola eller folkhögskola för vissa av dessa ungdomar springer de åt andra hållet. Arbetsförmedlingen har oerhört svårt, liksom representanter från kommunen, att motivera ungdomarna, just vid det tillfället, att gå tillbaka till någon form av skola. Ungdomarna har så dåliga erfarenheter. Det här är problem som inte bara finns i Sverige. Vi pratar om detta även inom EU. Det finns ett begrepp på engelska, NEET - Not in Education, Employment or Training - som innebär att de varken jobbar eller studerar. Det är ett växande problem, tillsammans med den psykiska ohälsan inte minst bland våra unga. Det finns inte någon enkel lösning. Det finns olika vägar som fungerar bra. Först och främst har kommunen ett uppföljningsansvar. Det är viktigt att kommunen, socialtjänsten och skolan samverkar mer aktivt med Arbetsförmedlingen för att veta var ungdomarna finns. Arbetsförmedlingen arbetar också mer uppsökande ute i lokalsamhället, går helt enkelt ut på stan och pratar med ungdomar om vad de gör och på så sätt försöker motivera dem att komma till förmedlingen. Ytterligare en utmaning är att om ungdomarna kommer till förmedlingen är det inte säkert att de kommer tillbaka en andra gång. Det visar erfarenheten. Man ringer och sms:ar dem, men de kommer inte tillbaka. Jag tror att en del i lösningen är att involvera ungdomarnas nätverk, det vill säga föräldrar, de som finns i ungdomarnas omedelbara närhet. Ungdomarna bor någonstans och har någon som försörjer dem. Vi behöver arbeta mer på bred front för att nå de unga människorna. De kanske behöver hjälp med sin motivering. Ett bra projekt som sker i samverkan finns på Fryshuset i Stockholm. Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med Fryshuset och socialtjänsten, nämligen Unga In. De arbetar mer okonventionellt för att nå ungdomar och motivera dem. Problemet är i det här avseendet inte att det skulle fattas resurser, utan problemet är att det råder brist på metoder för att nå de unga personerna. De har någonstans en relativt hyfsad tillvaro på så sätt att de har mat, husrum, fickpengar och det de nödvändigtvis behöver. De har inte motivationen eller drivkraften ekonomiskt att komma i sysselsättning. Det kan kanske bero på att en del föräldrar försörjer barnen lite för mycket, så att ungdomarna inte ser att arbete kan leda vidare till ett ännu bättre liv. Där måste vi göra mer. Jag delar interpellantens uppfattning att vi behöver söka upp ungdomarna. De som riskerar långtidsarbetslöshet ska inte lämna förmedlingen förrän de får reda på vad de ska göra i morgon. Därför är jag så otroligt glad för att vi kan erbjuda detta från nyår till en viss avgränsad grupp ungdomar som har det extra besvärligt. Det är viktigt att poängtera att det här inte gäller alla ungdomar. Det går bra för de flesta ungdomar i Sverige, precis som interpellanten nämner. Men vissa särskilt utsatta ungdomar, som saknar skola och som har andra sociala problem, kanske drogproblem, kriminalitet och utanförskap, behöver vi göra tidigare, tydligare och tuffare insatser för. Det här är en utmaning för hela lokalsamhället, inte minst för kommuner, socialtjänst, skola och arbetsförmedling. Det är något som vi absolut inte får tappa bort - det är oerhört väsentligt. Med detta vill jag tacka för interpellationerna och önska kammarens ledamöter och fru talmannen .

Fru talman! Tack, ministern! Det hävdas här att det inte finns metoder och verktyg. Så säger inte de forskare jag har lyssnat på. De menar att alla ESF-projekten som har genomförts de senaste åren gör i princip samma sak, nämligen att alla resurser som finns samverkar. På så sätt uppnår de resultat. Unga In som ministern nämnde är ett bra exempel. Varför understöder inte ministern Unga In och låter projektet fortgå? Unga In behöver långsiktigt etableras i hela landet, inte bara i projektform. Det är just det interpellationen handlar om. Ministern beskriver ungdomarna som en liten klick. Jag vill ändå påminna ministern om att det är fråga om över 100 000 ungdomar som varken studerar eller arbetar. Det är ingen liten klick. Det är en växande grupp. Därför kan vi inte bara ta tag i några hundra och se hur det går. Det här måste ut på bred front. Det är akut. Jag har träffat ungdomar på Navigator-Center, och jag är helt säker på att ministern också har gjort det. När man lyssnar på ungdomarna och vilken väg de har gått i skolan, att de inte har fått det stöd de har haft rätt till, hur de har bollats från den ena myndigheten till den andra myndigheten, förstår man att de inte har förtroende för någon. Man måste skapa en relation till ungdomarna så att de kan få självförtroende, så att de blir motiverade att gå på motiveringskurs. Jag förstår vad ministern tycker, men det jag inte riktigt kan förstå är varför ministern inte vill ta in vidden av problemet, att denna verksamhet måste etableras i hela landet, inte bara som försöksperioder. Det finns verktyg. Varför inte sätta i gång med en gång? Ministern säger att vi måste söka i ungdomarnas nätverk. Många har inga nätverk. Många har inte föräldrar som går till jobbet. Många har ingen som söker efter dem när de inte är där de ska vara. Det är därför detta stöd måste vara kompakt. Det faktum att det nu är 11 000 ungdomar som har gått från ungdomsgarantin till jobbgarantin säger väl en hel del - det antalet ökar. Jag förstår inte riktigt ministerns tankar. Dessa ungdomar lever i något slags dimridå, där de själva inte kan se hur vägen ser ut. Ministern talar om en ny anställningsform. Det vill jag inte uttala mig om. Jag vill bara säga att jag har tittat i propositionen där det står att det mellan 2000 och 2009 var 50 procent av de sysselsatta ungdomarna som hade tillfälliga anställningar. Det är inte heller så att ungdomarna inte kommer in i arbete. De kommer ju in och ut lika snabbt, som ministern också säger. Det finns siffror på det. Om det ska vara någonting varaktigt och någonting med kvalitet måste det vara en massa utbildning i de nya anställningsformerna. Då får vi se vad skillnaden är mellan det och det som redan i dag finns i kollektivavtalen.
Fru talman! Det är mycket riktigt så att det bedrivs en hel del bra projekt inom ESF. Det bedrivs också en väldig massa bra saker ute i kommunerna. Interpellanten nämner Navigator-Center, och jag har själv besökt det på några platser. En utmaning handlar just om vilket ansvar kommunerna har. Kommunerna är självständiga aktörer - 300 olika kommuner. Mitt ansvar är att se till att Arbetsförmedlingen kan göra sitt yttersta, bland annat genom samverkan med kommunerna, att genom uppsökande verksamhet nå ungdomar för att motivera dem att ta en praktikplats eller gå tillbaka till skolan. Självklart är alla de ungdomar som man kan få tillbaka till skolan en oerhörd vinst. Förr eller senare är det målsättningen för de allra flesta. Jag sätter också en stor förhoppning till den nya skola som nu kommer fram, som kommer att möta eleverna mer utifrån deras individuella förutsättningar och som kommer att passa de ungdomar bättre som kanske inte just för stunden är lika teoretiskt motiverade. Vi kommer förhoppningsvis att få en mindre andel avhopp från gymnasieskolan när den inte ställer exakt lika höga teoretiska, högskoleförberedande krav på alla ungdomar. Skolan är väsentlig, men det är också möjligheterna för ungdomar att komma in i arbetslivet och lära sig att jobba på jobbet. Därför kommer den utredning som presenteras nästa år av Claes Stråth som handlar just om lärlingsprovanställningar att bli intressant. Vi har väldigt lite av lärlingsutbildningar i Sverige. Det är det avgjort viktigaste skälet till att vi har en helt annan ungdomsarbetslöshetssituation än våra grannländer, Finland och Danmark, för att ta några exempel, men även Tyskland och Nederländerna. Där har man etablerade system för lärlingsutbildningar som har gjort att arbetslösheten är väsentligt lägre. Vi har också infört förändringar i arbetsrätten som har gjort det enklare att anställa. Vi har gjort det hälften så dyrt att anställa ungdomar. Vi kommer nu att titta på hur vi kan minska marginaleffekterna för de ungdomar som har försörjningsstöd så att det lönar sig bättre att ta ett jobb. Även om det är en relativt låg lön ska man ändå tjäna pengar till sin egen plånbok om man går till jobbet. Det behövs således satsningar inom skolan och inom förmedlingen, men kanske också mer av att man tar till vara goda exempel ute i våra kommuner, där lokalpolitiker måste ta till vara den forskning, de erfarenheter och de verktyg som finns och som fungerar. Man behöver inte uppfinna hjulet återigen. Titta på de bra verksamheter som finns! Där är till exempel Fryshusets samarbete med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och skolan alldeles utmärkt. Där startar man nu en folkhögskoleverksamhet, där man når ungdomar där de befinner sig, nämligen inom idrotten och kulturen, och motiverar dem att pröva på. Man åker med ungdomarna ut till folkhögskolan, som i detta fall inte ligger ute på vischan utan inne i staden. Man tar dem i handen, coachar dem på det sättet och bygger upp relationer. Jag håller med interpellanten om att det finns många exempel och god forskning som gör att vi kan komma mycket längre. Men då måste kommunerna ta till sig det, ställa upp och arbeta. Direktiven till Arbetsförmedlingen är solklara: Det är samarbete och samverkan som gäller, att gå ut i lokalsamhället och aktivt söka upp ungdomarna. Ambitionerna finns och resurserna finns, men viljan måste till på ett ännu bättre sätt ute i kommunerna. Där är uppföljningsansvaret en av nyckelfrågorna.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern säger att direktiven till Arbetsförmedlingen är solklara. Om det är så jag ska uppfatta det är det en annan diskussion man måste börja ta med kommunerna. Jag har en bild av att Arbetsförmedlingen inte har de direktiven. Det har de i alla fall gett uttryck för. Ingen önskar väl att skolan inte ska börja fungera och att ungdomarna inte ska få det stöd som de inte har fått. Det som är lite mer bekymmersamt är när statsministern själv i en tidning säger: Tyvärr märks effekterna av en skolreform fullt ut först under sent 2020-tal. Jag tycker att det är lite oroväckande när statsministern säger att vi måste vänta 15 år på att ungdomarna klarar sig genom skolan. Det har vi inte råd med. Vi kan inte vänta 15 år. Insatserna måste komma här och nu. Vi kommer naturligtvis från Miljöpartiet att bevaka hur avhoppen från gymnasieskolan ser ut. Där tror jag att det finns en hel del att göra. Praktikplatser: Det är inte så enkelt. Det är inte bara att slänga ut ungdomarna i praktikplatser. Jag har själv besökt flera företag som säger att de verkligen ställer upp men att Arbetsförmedlingen själv inte följer upp sina ungdomar. Det är en stor belastning för många små företag, som förväntar sig att ungdomarna ska komma till arbetsplatsen men inte gör det. Det här är någonting som arbetsmarknadsministern behöver observera och titta lite närmare på, så att det verkligen blir någonting av det. Därmed vill jag önska presidiet och ministern en god jul och ett gott nytt år.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis tacka för interpellationen och tacka alla medinterpellanter. Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten är någonting som vi fortsätter att arbeta med på ett kraftfullt sätt, och arbetslinjen omfattar också dem. Nu säger jag god jul igen.